Herr talman! Jag tycker att Annika Åhnberg och Vänsterpartiet har intagit en klok och riktig attityd genom att vänta på regeringens förslag på det här området innan man agerar. Jag tror att det är en förnuftig ståndpunkt. Däremot tycker jag att det är litet onödigt att Annika Åhnberg bortser från att vi faktiskt befinner oss litet i en brytningstid när det gäller olika sätt att hantera avfallsfrågan. Gamla syner på hur man skall elda eller inte elda bryter sig mot synpunkter om mycket stränga sorteringskrav och hur det som kallas producentansvaret skall förhålla sig till avfallshanteringen. Det vore intressant att redan nu, kanske som en sorts vägledning för regeringens arbete med kommande förslag -- höra Annika Åhnbergs syn på t.ex. det stränga tyska förfaringssättet när det gäller att hantera avfallet. Det är kanske någonting som man redan nu har diskuterat i Vänsterpartiet och möjligen tagit ställning till, som en del i den aktiva debatt som enligt Annika Åhnberg alldeles riktigt bör pågå på det här området.

Herr talman! Jag förmodar att Annika Åhnberg då också håller med om att vi befinner oss just i den brytningstid som jag talade om och där det är fråga om ett val mellan olika sätt att se på avfallsfrågan och att just den brytningstiden motiverar den omsorg som miljöministern just nu visar frågan genom att ta in alla de pusselbitar som jag talade om i mitt anförande.

Herr talman! Vi är ett litet parti, och vi kan inte få igenom våra förslag på egen hand. Vi måste söka stöd hos andra partier. Vi har lyckats få sådant stöd i några fall, och det känner Patrik Norinder till. I det här fallet tror jag att det är nödvändigt med ett samarbete i en större grupp. Även om vi lägger fram ett eget förslag, något som vi givetvis kommer att göra, är det förnuftigt att tänka sig att ett förslag går igenom först sedan man fått stöd antingen av partierna i fyrklöverregeringen eller av vänstersidan i riksdagen.

Herr talman! För att övergå till någonting knastertorrt skall vi nu behandla uppgiftsskyldigheten på jordbrukets område. Vi socialdemokrater har till detta betänkande en reservation, som jag yrkar bifall till. Vi hade önskat att den nya lagen om den offentliga statistiken, som behandlas av finansutskottet, hade utformats på ett sådant sätt att den inrymde alla näringsidkare. Den proposition som tar upp denna fråga har nummer 118 och skall inte behandlas i dag. Det vi skall besluta om nu gäller proposition 121 om en speciell lag som under några år skall behandla uppgiftsskyldigheten just på jordbrukets område. Vi anser inte att det är någon bra lösning, och vi har inte sett några bärande skäl till att jordbrukssektorn skall särbehandlas. Tvärtom kan vi se en risk för att det begås brott mot sekretessen, när man nu enligt majoritetens förslag på jordbrukets område blandar uppgifter för både administrativt och statistiskt ändamål. Vinner vår reservation bifall innebär det att riksdagen även bör avslå proposition 118, som behandlas av finansutskottet och i stället hos regeringen begära ett nytt samlat förslag om uppgiftsskyldighet för samtliga näringsidkare.

Herr talman! Vi har från Vänsterpartiet inte någon annan mening än den som utskottets majoritet har, och också jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan. Men jag vill ändå ta tillfället i akt att säga några ord. Detta betänkande handlar om ett väldigt stort problem, som vi från riksdagens sida har uppmärksammat tidigare, t.ex. i samband med den stora miljöpolitiska diskussionen förra året. Problemet bottnar i att miljöskyddslagen, när den infördes 1969 och vi därmed fick reglerat vilka miljöfarliga verksamheter man måste begära tillstånd för, inte kom att gälla retroaktivt, vilket lagar ju inte bör göra, utan den kom att gälla för de verksamheter som etablerades efter lagens tillkomst. Den gällde också för de verksamheter som redan fanns, om de efter lagens tillkomst genomförde någon förändring eller utbyggnad som gav tillfälle att pröva den miljöfarliga verksamheten. Det har senare visat sig att det finns förvånansvärt många företag som bedriver miljöfarlig verksamhet av den typ som avses i lagen och som beskrivs i förordningen men som ändå inte omfattas av tillståndsprövningen. Vi tycker i Vänsterpartiet att det är ett mycket stort steg framåt dels att samhället nu får bättre insyn i dessa verksamheter och får en uppfattning om hur stora föroreningar det handlar om och av vilken karaktär, dels att dessa företag nu får en press på sig att förbättra egenkontrollen, vilket är oerhört viktigt. Det här är faktiskt något som redan den förra regeringen lät förstå att man hade på gång, även om man var litet senfärdig med att komma med något konkret förslag, vilket ju är beklagligt. Det är enligt min mening mycket viktigt att det är just de som bedriver verksamheten som har ansvaret. Jag begärde ordet därför att jag ännu en gång har kommit att fundera en del över de motioner som Ny demokrati väcker. Ny demokrati har i detta ärende väckt en motion och sedan återigen tagit avstånd från den, eftersom man vid närmare eftertanke har insett att man inte kan stå för den. I denna motion tycks man mena att det som skall gälla inte är den princip som på utrikiska heter ''polluter pays principle'', dvs. att det är den som förorenar som skall betala kostnaderna, utan man vill införa en annan princip, någonting liknande fff, förorenaren får förstärkning. Skattekollektivet i det här landet skall alltså finansiera de kostnader som den som bedriver miljöfarlig verksamhet har, för att vi bättre skall kunna få bukt med miljöproblemen. Det är en helt orimlig princip som Ny demokrati tar upp, och det är oerhört viktigt att jordbruksutskottet avvisar den. Det behöver återigen lyftas fram i ljuset hur oseriöst Ny demokrati handskas med det förtroende man har fått av väljarna, på ett så oerhört viktigt område som miljöpolitiken utgör. Än en gång vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag skrev den här motionen hade jag givetvis pratat med många företag och människor inom branschen. Jag har själv mina rötter där, som Annika Åhnberg mycket väl vet. Det är inte alls svårt att konstruera sådana här fall. Det här är ett sätt att se till att det finns en bakdörr. Det är inte alls någonting som är avsett för att företag omotiverat skall kunna smyga ifrån ett samhällsansvar. Det handlar inte om det. Jag vet att Annika Åhnberg och hennes partikamrater bedriver en klappjakt på privat företagsamhet, och det är synd. I ett planekonomiskt tänkande hade man kanske inte behövt sådana här bakdörrar, eftersom det är samma människor och samma beslutsfattare som handlägger frågorna i bägge ändar. Men nu är det inte så. Företagen har en konkurrensutsatt situation; de måste vara kostnadsmedvetna. Om de då påläggs uppgifter eller ålägganden som inte anses motiverade, måste det finnas en möjlighet att påvisa detta och beivra det. Det är avsikten med min motion, ingenting annat.

Tisdagen den 26 maj kommer beslut att fattas om antal ledamöter i EES-utskottet och val att företas till EES-utskottet samt till styrelsen för Stiftelsen

Herr talman! Jag kan gärna instämma i föregående talares inlägg; jag tror inte att det fanns någonting där som inte jag också stöder. Det kommer också att visa sig när vi skall rösta, att samtliga reservationer som Socialdemokraterna har vid det här betänkandet kommer att stödjas av Men det finns en fråga som jag saknade i det inlägget och som jag också saknar en mer utförlig diskussion om i betänkandet. Det gäller definitionen av Sveriges utrikes och säkerhetspolitik, definitionen av neutralitetspolitiken. Det är en mycket viktig fråga, anser jag. Det har ju länge funnits stor samstämmighet om att Sverige skall vara ett alliansfritt land för att i händelse av krig kunna vara neutralt. Det har därför rått stor samstämmighet om att Sverige inte skall ingå i någon form av organisatoriskt samarbete som innebär att denna alliansfrihet upphävs. Det har nu så smått förts en diskussion om en förändring av neutralitetsbegreppets innebörd utifrån de stora förändringar som har skett i Europa. Och det är bra att den diskussionen kommer till stånd, tycker jag. Det har alltså varit stora förändringar, och det är riktigt att det kalla kriget är slut -- enligt den traditionella definitionen. Det är riktigt att åtminstone den ena stormakten har upplösts eller vittrat sönder, men det är också ett faktum att den andra militära alliansen, NATO, finns kvar och har utökat sitt intresseområde i övriga Europa. Det är också ett faktum att det byggs upp en ny militärallians; i varje fall förs diskussionerna inom ramen för utvecklingen av den europeiska unionen. I WEU, den västeuropeiska unionen, bygger man också upp en gemensam försvarsallians, en europeisk försvarspelare. Diskussionen om hur detta skall påverka Sveriges ställning tycker jag borde ha förts mycket mer i den här kammaren, så att det hade kunnat bli ett nytt politiskt beslut om att vi har ett nytt begrepp för vår säkerhetspolitik. Om jag tolkar betänkandet riktigt, så anser åtminstone en majoritet av utrikesutskottets ledamöter att definitionen på Sveriges utrikespolitik numera är alliansfrihet, syftande till att vårt land skall kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde. Det är tillägget ''i vårt närområde'' som utgör den stora förändringen i den utrikespolitik som Sverige framöver skall föra. Detta tillägg gör det, såvitt jag förstår, möjligt för Sverige att i en framtid, inom ramen för den europeiska unionen, delta också i det försvarspolitiska samarbete som där utvecklas. I två motioner till betänkandet säger motionärerna att det inte skall vara möjligt för Sverige att delta i detta försvarspolitiska samarbete. Det är en motion från Vänsterpartiet, U534, och en socialdemokratisk motion, U517, där man säger att Sveriges säkerhetspolitik fortfarande skall vila på alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig, utan tillägget ''i vårt närområde''. Anledningen är ju att vi menar att en aktiv neutralitetspolitik fortfarande har stor giltighet i den säkerhetspolitiska situation som utvecklas i dag, både i Europa och i världen i stort. Det är ju inte så att krig är begränsade till närområden; de får ju effekter över mycket stora områden i alla avseenden. Jag har svårt att acceptera den här mycket begränsade och insnävade synen på säkerhetspolitiken och neutralitetspolitiken i ett läge där den internationella utvecklingen gör att varje land blir alltmer beroende av hela världens utveckling. Det globala synsättet borde ju med nödvändighet vara det förhärskande när man ser på säkerhetspolitiken. Men i stället väljer utskottsmajoriteten att snäva in det säkerhetspolitiska begreppet och definiera Sveriges neutralitet i förhållande till vårt närområde. För mig är detta fullständigt obegripligt, och jag tycker att det är en mycket haltande politik. Jag är övertygad om att anledningen till att man gör på det här sättet -- att man vill hålla kvar den s.k. hårda kärnan i uttrycket ''i vårt närområde'' -- är att man skall kunna legitimera och motivera ökade försvarskostnader i Sverige i ett budgetläge då det är rent oförskämt att bedriva social nedrustning och samtidigt bedriva militär upprustning. Här hittar man alltså motivet till detta, tror jag -- att man skall kunna utgå från att det kommer att bli militära konflikter i vårt närområde. Jag har i flera tidigare debatter frågat, och jag tänker fråga nu igen, vilka länder det är som Sverige skall föra militärt krig mot. Vilka militära konflikter i vårt närområde tänker man på när man lägger till denna mening? Jag är medveten om att militära konflikter kan utvecklas i Europa. De pågår redan i dag, och det kan säkert komma fler. Vi har inte sett att de militära konflikterna på något sätt har någon spridningseffekt, dvs. sprids över till den del av Europa där Sverige befinner sig. Jag har mycket svårt att tro att eventuella militära konflikter kan komma att få den effekten i framtiden. Därför menar jag att också vi i Sverige skulle kunna ägna oss åt en mycket kraftig militär nedrustning, vilket man gör i andra länder, där man tydligen ser saken på ett något annat sätt. Om det skulle kunna inträffa militära konflikter som motiverar ett starkt svenskt militärt försvar, måste det fortfarande finnas kvar någon form av motsättning mellan öst och väst. Då vore det ändå viktigare att Sverige bibehöll sin alliansfrihet och sin neutralitetspolitik, för att vi i ett sådant läge inte skall tvingas in i ställningstaganden som vi inte själva kan råda över, vilket blir fallet om Sverige skulle välja att bli medlem i den europeiska unionen. Dessutom kommer den internationella utvecklingen i stort att innebära en rad konflikter som inte kan definieras i termer av öst--väst men väl i termer av nord--syd. Såvitt jag förstår borde Sveriges alliansfrihet och aktiva neutralitetspolitik i ett sådant läge vara ett utmärkt verktyg för att utveckla nya alternativa säkerhetspolitiska begrepp och göra det möjligt för Sverige att vara en aktiv aktör när det gäller att medla och bygga broar osv. Det är den traditionella roll som Sverige har haft i den internationella politiken, väl anförd av den socialdemokratiska regeringen. Detta gäller inte minst frågan om kärnvapennedrustning, som Maj Britt Theorin talade så varmt för. Vid ett medlemskap i den europeiska unionen kommer Sverige att vara förhindrat att bedriva en nedrustningspolitik med egen profil. Europeiska unionens politiska samarbete omfattar säkerhetspolitikens alla områden, inkl. nedrustningspolitiken. Den europeiska unionens samtliga medlemmar skall tala med en röst, och den rösten formas av ministerrådet i Bryssel enligt regler som vi alla här i kammaren väl känner till. Det innebär att det inte blir möjligt för Sverige att bedriva en aktiv och offensiv nedrustningspolitik på det sätt som Sverige tidigare har gjort i andra internationella fora. I ett läge där den internationella utvecklingen medför att det verkligen behövs en aktiv nedrustningspolitik och en aktiv politik för avskaffande och skrotning av kärnvapen skulle Sverige frånhända sig möjligheten att vara en motor och en pionjär i detta arbete. Det tycker jag vore mycket tragiskt. Det vore också mycket tragiskt om Sverige, där en klar majoritet bland folket valt att säga nej till kärnvapen, på detta sätt genom ett eventuellt medlemskap i den europeiska unionen skulle hamna i en militärallians som kommer att stå under s.k. beskydd av franska kärnvapen. Det är en fråga som har dykt upp de senaste månaderna, och väldigt många har uttalat sig positivt för den ordningen. Det skulle bli en konsekvens av ett eventuellt medlemskap i den europeiska unionen, och det utan att den svenska befolkningen skulle ha någon som helst möjlighet att frånhända sig detta s.k. kärnvapenparaply. Det skulle djupt strida mot den vilja som finns och de politiska beslut som tidigare har fattats i riksdagen. Med detta vill jag yrka bifall till den meningsyttring som vänsterpartiet har fogat till betänkandet.

Herr talman! Jag hade inte begärt replik, men eftersom jag nu får ordet skall jag använda det till att säga att i det stora hela är detta ett betänkande som hela utskottet står bakom. Jag anser att det är mycket värdefullt. När det sedan gäller en del frågor kring vilka konkreta initiativ som vi bör ta på nedrustningsområdet, vill jag upprepa att det är olyckligt att riksdagen i detalj binder regeringen för vissa bestämda åtgärder. Flera av de reservationer som Socialdemokraterna har lämnat gäller initiativ som den tidigare regeringen inte tog eller inte drev med någon större kraft. När man nu har kommit i opposition önskar man se dessa förslag drivna. Jag tror för min del att det är olyckligt för riksdagen att i detalj binda regeringens avgöranden. Att den allmänna inriktningen är att med starkt engagemang driva nedrustningsfrågorna har klargjorts såväl av regeringen genom utrikesministern som av det enhälliga utskottet i detta betänkande.
Herr talman! Det sägs att vi har ett nytt förslag när vi kraftigare driver frågan om olagligheten. Jag vill bara påminna om att Olof Palme redan under FN:s 40-årsjubileum tog upp detta och sade att det är hög tid att aktualisera frågan om ett folkrättsligt förbud mot kärnvapen. Det är inte så underligt om nya förslag kommer upp när situationen förändras. Huvuddragen går ut på att aktivt driva ett helt program för att omöjliggöra kärnvapen. Det är det vi har pekat på i vårt förslag, som den borgerliga majoriteten till stora delar har tagit till sig. Man har dock inte tagit det till sig när det gäller de marina kärnvapnen, kärnvapnens olaglighet som sådan, och inte heller när det gäller att ställa kärnvapen under internationell kontroll. Jag medger gärna att det senaste är ett nytt initiativ från vår sida. Det är ett gammalt USA-förslag från tiden efter andra världskriget. Det är hög tid att aktualisera det förslaget igen. Vi är i huvudsak överens, även om jag gärna hade sett något mer aktiva formuleringar från majoritetens sida på de allra flesta områdena. Det är riktigt att det måste vara regeringen som fastlägger när och hur man för fram förslagen. Men om vi skulle acceptera att oppositionen inte skulle lägga fram förslag, skulle mängder av de bogerliga förslagen under tidigare år aldrig ha kunnat läggas fram i Sveriges riksdag. Så har alltid kunnat ske, och förslagen har antingen tagits upp av regeringen och förts fram eller avvisats från majoritetens sida, när man inte har funnit dem relevanta. Riksdagen måste ha intentionen att väcka frågorna om kärnvapen till sjöss, olagligheten av kärnvapen och om kärnvapen under internationell kontroll.

Herr talman! Om man vill finna det nya i detta betänkande, får man nog läsa hela betänkandet och inte bara fästa sig vid någon enstaka rad. Vad utskottet förklarar icke vara aktuellt är medlemskap i WEU. Jag förklarade i mitt anförande varför det inte är aktuellt. Det är av den enkla anledningen att WEU har riktat inbjudningar till två grupper av stater om olika former av engagemang. Ingendera av dessa grupper inkluderar Sverige. Följaktligen är frågan om WEU en akademisk fråga, eller en icke aktuell fråga, så länge Sverige icke är medlem i Europeiska gemenskapen. Den dag vi är medlemmar i Europeiska gemenskapen kommer denna fråga att vara aktuell för oss, i den meningen att vi måste ta ställning till den. Det är självfallet viktigt att vi under tiden fram till dess på olika sätt arbetar inom de organ där vi är med för att utveckla den gemensamma europeiska säkerheten. Vi har i dag möjligheter som inte fanns för några år sedan att skapa en fredsordning i Europa, en gemensam säkerhet. Utskottets mening är att Sverige aktivt bör delta i den processen för att trygga vår egen säkerhet och säkerheten för andra folk i vårt område.

Herr talman! Visserligen har inte mer än två år gått sedan järnridån föll samman och ett halvår sedan Sovjetunionen upplöstes, men man kan ändå säga att avvecklingen av det kommunistiska systemet skett under relativt fredliga former. Någon storkonflikt har inte uppstått. Detta visar väl tre saker: dels hur bräckligt detta system var trots den enorma militära apparat och vittförgrenade säkerhetstjänst det förfogade över, dels hur angelägen befolkningen var att kommunismens avveckling skulle ske utan en upprepning av dess blodiga historia och dels hur angelägen omvärlden var att bistå vid omvandlingen till demokrati och marknadsekonomi. Det faktum att folk i dag skjuts på Sarajevos gator och i de kaukasiska bergen erinrar oss samtidigt om att processen inte i alla delar varit framgångsrik. Även om den övervägande delen av befolkningen i de berörda länderna är inriktad på att söka trygghet och välstånd, som förvägrats den i det förflutna, finns det grupper som utnyttjar möjligheterna att söka fördelar på bekostnad av sina grannar. Gamla, olösta rivaliteter, som undertryckts eller hållits på sparlåga av kommunistregimerna, har åter kunnat stiga upp mot ytan, till synes otillgängliga för den typ av konflikthantering som utarbetas av FN och de europeiska samarbetsorganen. Det finns två skäl till att omvärlden hittills misslyckats med att hejda konflikterna på Balkan och i Kaukasus. Den ena är att FN, ESK och EG -- de organisationer som deltagit i fredsansträngningarna -- saknat adekvata politiska mekanismer och militära resurser för att ingripa i en konflikt av den här typen utan tillräckligt stöd av de stridande parterna. Det andra är att parterna i dessa konflikter förfogar över stora arsenaler av tunga vapen, i Kaukasus huvudsakligen härrörande från Sovjetarmén och i det f.d. Jugoslavien från den federala armén.

Mina nordiska kolleger och jag har också framhållit att vi ser utvecklingen i det tidigare Jugoslavien som en bekräftelse på att ESK:s operativa förmåga bör stärkas och att ESK i samverkan med andra internationella organisationer bör få en fredsbevarande och kanske en fredsskapande roll på den europeiska kontinenten. Under ESK:s pågående uppföljningsmöte i Helsingfors verkar vi för att detta skall bli en realitet. Med Parisstadgan för ett nytt Europa, som antogs av ESK i november 1990, fick medlemsländerna en grundval av gemensamma värden, som tjänar som bas för det nya säkerhetssystem som håller på att växa fram i Europa -- ett säkerhetssystem som på sikt förhoppningsvis skall kunna förhindra konflikter av den typ vi i dag ser i Bosnien Vi talar redan i dag om ''sammanflätade institutioner'' och ''samverkande säkerhet''. ESK, Europarådet, NACC, VEU och EG överväger för närvarande hur man bäst kan bidra till detta vittomfattande och allsidiga säkerhetssystem. Arbetet inom EG på en gemensam utrikes och säkerhetspolitik är av stor betydelse även för Sverige. Som medlem av Europeiska unionen kommer vi att fullt ut medverka i detta arbete. I sitt första gemensamma säkerhetspolitiska uttalande under efterkrigstiden framhöll de fem nordiska utrikesministrarna i början av denna månad att vi alla deltar i detta breda och framåtsyftande samarbete och är beredda att aktivt söka fördjupa det i den nordeuropeiska regionen. Europas historia lär oss att en sådan samverkan är oundgänglig. Om Europas länder i nuvarande historiska omställningsperiod skulle söka sin säkerhet i isolering eller i gamla former av gruppoch blockindelning, skulle detta snarast medverka till uppkomsten av nya spänningar. Det kan noteras i detta sammanhang att ett antal f.d. Warszawapaktsstater förutskickat att man på sikt avser söka medlemskap i NATO. När Sveriges riksdag år 1920 debatterade huruvida vi skulle delta i Nationernas förbund, uttrycktes på sina håll en betydande tveksamhet. Många riksdagsmän, både till höger och till vänster, pekade på det nya systemets brister och framhöll att den traditionella typen av neutralitet givit trygghet i det förflutna. Men förespråkarna för ett svenskt deltagande i den internationella freds och säkerhetsorganisationen lyckades övertala en majoritet av sina kolleger om att säkerhet i vår tid måste, såvitt det är möjligt, sökas i samverkan. Jag tror att denna insikt också håller på att växa fram i dag, under en tid som i mycket påminner om perioden efter första världskriget. Jag har hittills uppehållit mig vid framväxten av en ny säkerhets och samarbetsordning i Europa och Sveriges bidrag till denna. Dessa regionala ansträngningar i ett historiskt skeende står emellertid inte i motsättning till ansträngningarna att skapa en effektivare samarbets och säkerhetsordning i världen i dess helhet med Förenta Nationerna och dess stadga som grundval. Den internationella samarbetsorganisationen blir i själva verket betydligt effektivare när Europa förmår lösa sina egna grundläggande problem. Supermaktskonflikten mellan öst och väst var till sin kärna en europeisk konflikt. Det var genom Europa järnridån löpte. Det var här världens största vapenarsenaler byggdes upp. Denna utveckling har nu drastiskt förändrats. I Europa sker nu genom unilaterala åtaganden och internationella avtal en successiv reduktion av kärnvapen, konventionella vapen och militära styrkor. Men det finns också oroande inslag i bilden. Från svensk sida ägnar vi stor uppmärksamhet åt frågan om ett snart tillbakadragande av de f.d. sovjetiska trupperna från Estland, Lettland och Litauen. Det är angeläget att en tidtabell härför upprättas omgående, så att ett tillbakadragande i ordnade former kan inledas. Ett viktigt symboliskt steg vore ett omedelbart tillbakadragande av de trupper som finns i huvudstäderna, eftersom deras närvaro där så tydligt inkräktar på de baltiska staternas suveränitet. CFE-avtalet har ännu inte ratificerats av Sovjetunionens efterträdarländer i detta avseende. Vi delar förhoppningen om att detta skall kunna ske före avslutningen av ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors. Vi har också framhållit betydelsen av att medlemmarna av Oberoende Staters Samvälde ansluter sig till icke-spridningsavtalet och, i förekommande fall, ratificerar START-avtalet. Det förhållandet att Sovjetunionen upplösts får inte leda till att OSS-länderna undergräver gjorda åtaganden på detta område. Det är emellertid inte bara handhavandet av kärnvapnen i det f.d. Sovjetunionen som väcker oro. En annan oroskälla är förekomsten av så många kärnkraftverk som är bristfälliga ur säkerhetssynpunkt. På detta fält har vi på svensk sida större möjligheter att agera. I februari i år tillsatte jag en expertgrupp med uppdrag att föreslå och bereda svenska insatser till stöd för nedrustning och kärnsäkehet i OSS och Baltikum. Ett resultat av expertgruppens arbete är att vi kommer att bidra till upprättandet av internationella forskningscentra för kärnfysiker i Ryssland och Kiev. Dessa centra syftar till att ge nya uppgifter åt de f.d. sovjetiska kärnfysiker som inte längre kommer att ägna sig åt kärnvapentillverkning. Sverige kommer att lämna ett bidrag på sammanlagt 33 milj.kr. till de internationella forskningscentra som i dagarna sätts upp i Ryssland och Ukraina; 24 milj.kr. till Moskvacentret och 9 milj.kr. till Kiev-centret. Detta är under förutsättning att verksamheten också kommer att inkludera civil kärnsäkerhet. Vår medverkan är ett uttryck för Sveriges intresse för att kunskapen om kärnvapen används till fredliga ändamål. Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinstitut har vidare inlett ett nära kärnsäkerhetssamarbete med motsvarande myndigheter i Estland, Lettland och Litauen. Experthjälp planeras även till Ryssland, Ukraina och Litauen för att bygga upp nationella kontrollsystem för klyvbart material. Expertgruppen förbereder vidare konkreta åtgärder för att bistå till upprättandet av gränskontrollsystem som kan hindra spridning av materiel och teknologi för framställning av massförstörelsevapen från OSS-länderna. Men kärnsäkerhets och icke-spridningsproblemen är ingalunda begränsade till det f.d. Sovjetväldet. Många av länderna i Mellanöstern har sannolikt utvecklingsprogram för kemiska vapen, och vissa länder på olika håll i världen vägrar fortfarande ansluta sig till avtalet om icke-spridning av kärnvapen. Förhoppningsvis kommer arbetet på en konvention mot kemiska vapen att kunna slutföras i år och den nukleära icke-spridningsregimen kunna skärpas på viktiga punkter före NPT:s granskningskonferens 1995. Herr talman! I den översyn av svensk nedrustningspolitik som gjordes på mitt uppdrag under hösten diskuterades bl.a. den parlamentariska förankringen av nedrustningspolitiken. De kontakter jag tagit under våren har gjort att en sammanslagen folkrätts och nedrustningssdelegation med ett utvidgat mandat är den lösning jag förordar. Min förhoppning är att den nya samrådsdelegationen skall kunna hålla sitt första möte i början av hösten. Jag är förvissad om att vi med denna nya organisation kommer att gemensamt kunna driva vidare frågor som givits en stark prioritet från svensk sida. Ett totalförbud mot kemiska vapen, som jag tidigare talat om, kan tjäna som ett exempel. Sverige deltar aktivt i arbetet på att skapa en säkrare värld, inte bara genom de bilaterala insatser jag nämnt utan även genom internationellt samarbete med likasinnade länder i G 24-gruppen, i Österjörådet, i IAEA, i nedrustningskonferensen i Genève, i ESK och i FN. Om vi för stöd för vår kandidatur till en plats i säkerhetsrådet för nästa mandatperiod kommer vi också att kunna vara med om att genomföra den utbyggnad av FN:s fredsbevarande och fredsskapande verksamhet som för närvarande förbereds.

Samtidigt ger det oss ökade möjligheter att påverka utvecklingen på ett antal områden som är av avgörande betydelse för vår egen säkerhet, vårt eget välstånd och vår plats i det nya Europa.

Herr talman! Gudrun Schyman förenklar sina frågeställningar genom att själv ha en mycket bestämd uppfattning om hur Europa kommer att se ut mot slutet av 90-talet. Gudrun Schyman brukar också föra sina debatter på det sättet att de som lyssnar till henne måste utgå från att det är en militärallians som Sverige skall ingå i när Sverige söker medlemskap i den europeiska unionen. Såvitt jag vet finns det en enda fungerande militärallians där en hel del europeiska länder i dag är med, och det är NATO. Det är också så att en hel lång rad Warszawapaktsländer gärna skulle vilja vara med i denna fungerande militärallians. Sverige söker medlemskap i den europeiska unionen. Vi säger fullt ut ja till den europeiska unionen såsom den avtecknar sig i Maastrichtöverenskommelsen och såsom den är formulerad där. Vi säger också fullt ut ja till de politiska målsättningar och strävanden som medlemsländerna i EG och så småningom den europeiska unionen ger uttryck för. Men detta är någonting annat än den bild som Gudrun Schyman tecknar.

Det ligger i Sveriges nationella intresse. Samtidigt skall vi, menar jag, behålla vår egen förmåga att värna vår egen säkerhet och vårt eget oberoende.

Herr talman! Jag skall strax återkomma till det som nu har diskuterats, fru utrikesminister. Jag vill först säga några ord om Jugoslavien, ett land som vi nu ser slitas i stycken. Nya stater har bildats, och andra står på tur att få internationellt erkännande. I vissa delar, som i Bosnien-Hercegovina, kämpar folket för sin överlevnad. Tragedin i detta gamla fina kulturområde i Europa är obeskrivligt brutal: familjer splittras, barn dödas eller får svåra trauma, civila bombas och människor drivs från hem som har förstörts. I dag upplever vi efterkrigstidens största flyktingkris. 1,3 miljoner medborgare i det gamla Jugoslavien är på flykt, och man räknar med att ytterligare 100 000-tals är det inom kort. I Tyskland har man officiellt tagit emot 200 000, men det rör sig säkert om en kvarts miljon, sårade, hungrande, förtvivlade och sjuka människor utan hem. I det läget behövs medmänsklighet mer än någonsin. Det är i sådana lägen länder skall leva upp till FN:s flyktingkonvention och visa solidaritet, och det gör Sverige. Men det är också i sådana lägen av ofattbar fasa och obeskrivlig terror som Ny demokrati visar sitt sanna och rätta jag och talar om att det är turistresor som organiseras från ett område där FN-soldaterna säger att det inte tidigare varit med om någonting liknande. Sverige visar solidaritet med gamla Jugoslaviens folk genom att ta sin del av de behövande i nöd. Men vi kan också göra annat. Det gäller omfattande flyktinghjälp på platser nära flyktingarnas hem, det gäller fredsansträngningarna inom ESK:s ram och inom Brysselkonferensen för fred i Jugoslavien. Vi måste i det sammanhanget fördöma den jugoslaviska folkarméns övergrepp och övervåld i Bosnien Hercegovina, en stat som nu är en självständig medlem av ESK. Vi måste kräva dessa truppers uttåg omedelbart. Makedonien bör komma snart från svenskt håll. Däremot bör självfallet erkännandet av federala republiken Jugoslavien vänta till dess aggressionen mot grannstaterna har upphört och till dess man fullt ut har anslutit sig till Parisstadgans regler om fred, mänskliga rättigheter och demokrati i Kosovo är nu också på allvar hotat av utvecklingen. Sverige kan och bör som medlem av ESK-trojkan uppmana ESK att skicka en delegation till Kosovo för att informera sig på platsen men också för att visa solidaritet. Vidare tycker jag att Sverige borde ta initiativet till en internationell återuppbyggnadsfond för Dubrovnik, denna anrika stad som klassats som del av världens samlade kulturarv. Vi skulle kunna göra det som ett uttryck för den medkänsla och det engagemang vi känner för alla folken i den gamla Jugoslavien och så också visa dem som kommer därifrån och lever i vårt land att vi bryr oss. Det sägs i den här processen att ESK, den europeiska säkerhetskonferensen, inte har några tänder. Men vem har egentligen det, om man inte är redo att gå så långt som Förenta nationerna och USA gjorde i Irak--Kuwait-konflikten. ESK är viktigt för Europas säkerhet, och ett betydande ansvar kommer att falla på Sverige, som ordförande från december, och fru utrikesministern. Man kan säga att utan att EG:s roll som en växande stabilitetsfaktor i Europa försvagas har ESK sitt värde genom att man inte ställer orealistiska förväntningar på organisationen. Vi får inte låta vår besvikelse över vad som händer i det f.d. Sovjetunionen och f.d. Jusgoslavien slå över i besvikelse mot ESK också. Det är bättre att ha ESK som det är än att inte ha det alls. ESK är inte något utvidgat EG där bara välartade länder hör hemma. ESK är ett redskap för att försöka åstadkomma fred, demokrati och ekonomisk utveckling inom ESK-området så som det nu ser ut. Läget i det gamla Jugoslavien, liksom kriget i Azerbajdzjan berör oss alla i Europa. Sökandet efter en stabil all-europeisk fredsordning måste fortsätta, trots bakslagen. Mycket flyter nu i Europa. Det gamla har dött, men det nya har ännu inte fötts. Halva vår kontinent tycks vila på något slags kvicksand. Ur postkommunismens krater väller lava av nya, obehagliga överraskningar, verkar det. I detta läge är det viktigt att Sverige har en klar säkerhetspolitik. Tyvärr, menar jag, har det vilat ett drag av osäkerhet kring regeringen Bildts säkerhetspolitik. Anders Björck -- om ni känner honom -- har talat om att neutralitetspolitiken är död. Det gjorde han utomlands. Carl Bildt verkar ha svårt både i språk och kroppsspråk att ens använda ordet neutralitetspolitik, Olof Johansson däremot -- som också ingår i regeringen -- säger att denna neutralitetspolitik är tidlös. Inte undra på att man både i Sverige och utomlands undrar: Vad är egentligen Sveriges linje? Utrikesutskottet har i detta osäkra läge hjälpt regeringen genom att strama upp politiken och ge den klara konturer. Det står att den militära alliansfriheten, som är den fredstida benämningen och praktiken av neutralitetspolitiken, består. Så säger alla partier i utrikesutskottet, utom Ny demokrati. Det är bra. Samtidigt -- och det är viktigt -- förklarar vi oss nu, som tidigare, villiga att aktivt verka för att hitta en alleuropeisk säkerhetsordning. Vi måste i det nya läget i Europa, som också påverkar oss kraftigt, ha en helhetssyn i säkerhetspolitiken och söka ett vidgat säkerhetsbegrepp. ESK är för oss den ideala ramen, men den har ännu inte nått målet, vilket vi kan se i Azerbajdzjan och Bosnien-Hercegovina. Men ESK är det enda forumet med allomfattande medlemskap och allomfattande dagordning. Det är där vi i första hand måste finna formerna för krishanteringen, för fredsskapande och fredsbevarande verksamhet i När det gäller den västeuropeiska unionen skriver vi i utskottet -- och det är också en uppstramning i förhållande till vad statsministern har sagt i dessa frågor -- att medlemskap i Europeiska unionen innebär möjlighet, men ej skyldighet att bli medlem i WEU. Beslut fattade inom WEU är bindande endast för dem som ingår i den organisationen. Det är först vid ett medlemskap i Västeuropeiska unionen som ett ställningstagande för svensk del kan bli aktuellt. Dessförinnan saknar frågan om WEU för svensk del aktualitet, skriver vi och tillägger att den militära alliansfriheten består. Det är en uppstramning, och det är nyttigt. Herr talman! Även i fråga om säkerheten i Norden tycker jag regeringen Bildt har skapat osäkerhet. Anders Björck, igen, har i samband med flygplansaffären med Finland sagt att vi nu inte längre bör ta hänsyn till Finland i det säkerhetspolitiska sammanhanget här uppe i Norden. Det är ett sammanhang där vi alltid räknat med och tagit största hänsyn till våra grannar. Nu brukar han tala vitt och brett om olika saker och ofta tala fel. Men även här har Carl Bildt gjort liknande uttalanden. Jag undrar vad som menas. Att hoppa på Finland och till synes hoppa av hänsynen till Norden, är det att ge den impuls till det nordiska samarbetet som det står om i regeringspropositionen? Jag hoppas att utrikesministern kan bringa reda i denna soppa. Till slut, herr talman: Vi hade just besök av president Landsbergis från Litauen. Han fick brådstörtat avbryta sitt besök i Sverige och åka hem, därför att ryska trupper flögs in i Litauen. Nya ryska trupper in i det självständiga Litauen mot Litauens vilja! Det är förstås fullkomligt oacceptabelt. Detta får inte passera, tycker jag, genom att vi i Sverige bara säger att vi protesterar. Jag har tidigare i denna kammare frågat statsministern om han är beredd att skicka en emissarie till president Jeltsin -- med vilken nu också Landsbergis har dålig kontakt, verkar det -- för att understryka för den ''demokratiske hjälten'', som Carl Bildt kallat president Jeltsin, att detta är fullkomligt oacceptabelt? Jag skulle gärna vilja att utrikesministern kommenterade mitt förslag att hon själv eller någon emissarie på hög nivå gärna åker till president Jeltsin och säger att det är otillständigt och oacceptabelt i det nya Europa att man för in nya utländska trupper mot ett självständigt lands vilja.
Herr talman! Jag måste konstatera att även riksdagsarbetet är fyllt av överraskningar. Jag ser att Pierre Schori inte finns med på talarlistan. Han är dock välkommen i debatten. Det är mycket trevligt. Som gammal ledamot av utrikesutskottet gillar jag mycket de eloger Pierre Schori ger utskottet. Jag har alltid funnit att det är en mycket viktig institution i förandet av den svenska utrikespolitiken. För övrigt tyckte jag Pierre Schori verkade debattera med en mängd rubriker i massmedia. Jag tycker inte det är så särskilt meningsfullt att föra en dialog i de frågorna. Jag tycker dock det kan vara värt att understryka att det har skett en mycket viktig utveckling i den nordiska samverkan.

Det är första gången under efterkrigstiden. Jag vill gärna understryka att detta är en mycket viktig utveckling och mer att notera än den litet pikanta debatt som förs i en del spalter. Jag delar gärna Pierre Schoris både upprördhet och önskan att vi skall fortsätta att arbeta med frågan om ett tillbakadragande av trupper från de baltiska staterna. Det ser jag som en av våra viktiga uppgifter. Jag kan försäkra Pierre Schori att vi fortsätter att arbeta med denna fråga.
Ärade ledamöter! Det är för podiet obegripligt att det tydligen finns två olika talarlistor distribuerade. Här på podiet finns en lista framför talmannen och kammarsekreteraren, där Pierre Schoris namn står på den plats där han nu har fått ordet. Tydligen finns också listor med annat innehåll. Hur detta gått till har jag ingen möjlighet att bedöma, men vi skall självklart undersöka saken sedan.

Herr talman! Jag tänker i mitt inlägg hålla mig till frågan om Sveriges allmänna säkerhetspolitiska orientering. Övriga frågor relaterade till nedrustning och liknande kommer att behandlas av Birgitta Hambraeus längre fram i debatten. Som många har vitsordat genomgår Europa en väldigt stark förändring på det säkerhetspolitiska området. Det kalla kriget är slut, och det är förmodligen på sitt sätt lika betydelsefullt för den säkerhetspolitiska strukturen i Europa som andra världskrigets slut var, även om det kalla kriget lyckligtvis har varit oändligt mycket lindrigare än andra världskriget. Detta innebär också att vi i Sverige måste ta upp vår säkerhetspolitiska orientering till en ingående analys. De gamla riktmärkena finns inte längre kvar. Det är också naturligt att vi står inför en period av osäkerhet, eftersom vi inte vet hur Europas säkerhetspolitiska mönster kommer att utvecklas. Gudrun Schyman beklagade i sitt anförande att några klara och entydiga linjer inte fanns. Man kan naturligtvis med en viss saknad se tillbaka på det kalla krigets dagar, då vi hade ett mycket tydligt mönster som det var lätt att orientera sig efter. Jag tror ändå inte att det är något att längta tillbaka till. Det nya i Europa är just föränderligheten, och det ställer krav på flexibilitet. Sveriges säkerhetspolitik har karakteriserats av alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig. Det är dock viktigt att slå fast att den svenska neutralitetspolitiken inte är en produkt av det kalla kriget. Den har betydligt djupare rötter än så och mer långtgående motiv. Den kan i varje fall härledas tillbaka till Napoleonkrigets slut. Syftet med den svenska neutralitetspolitiken har hela tiden varit att hålla Sverige utanför stormaktsmotsättningarna och stormaktskonflikterna i Europa, oavsett vad det har varit för stormakter. Som regel har den ena parten varit Ryssland i olika skepnader. Den andra parten har varit Tyskland och på senare tid USA och NATO. Det är just strävan efter att hålla sig utanför stormaktskonflikter i ett Europa präglat av stormaktskonflikter som har varit det viktiga. Det kalla krigets slut har självfallet inte inneburit slutet på den svenska neutralitetspolitiken eller att behovet av en svensk alliansfrihet skulle ha upphört. Fortfarande måste vi naturligtvis räkna med risken för stormaktskonflikter i vårt närområde i Europa och att Sverige har ett behov av att kunna hålla sig utanför sådana konflikter. Detta kommer också tydligt till uttryck i utskottets betänkande, där vi slår fast att den svenska alliansfriheten består och att syftet är att vi skall kunna hålla oss neutrala om det skulle bli en sådan konflikt i vårt närområde. Långsiktigt måste naturligtvis målet vara en alleuropeisk säkerhetsordning, men i det nu förutsebara säkerhetspolitiska perspektivet är alliansfriheten fortfarande viktig och bidrar till stabilitet i Nordeuropa. Detta måste naturligtvis relateras till frågan om svenskt medlemskap i EG eller i den europeiska unionen. Den bedömning vi har gjort är att det bör vara möjligt för Sverige att vara med i den europeiska unionen och dess utrikes och säkerhetspolitiska samarbete under vissa förutsättningar. En sådan förutsättning är att ställningstaganden av utrikespolitisk betydelse skall kräva enhällighet, dvs. att vi inte tvingas in i ställningstaganden och positioner som vi inte själva har valt. En annan förutsättning är att vi inte behöver delta i ett förpliktigande försvarssamarbete och militärt samarbete. Dessa förutsättningar uppfylls av de beslut som har träffats i Maastricht. Det utrikesoch säkerhetspolitiska samarbetet där bygger på enhällighet när det gäller de politiska ställningstagandena. Det militära samarbete som många EG-stater önskar sig förläggs till den västeuropeiska unionen, och medlemskap i EG eller EU kräver inte att man också är med i den västeuropeiska unionen.

Det är framför allt inom ESK:s ram som förutsättningar finns att utveckla detta. Målet är naturligtvis just denna alleuropeiska säkerhetsordning, som skulle göra också den svenska alliansfriheten obsolet. Det är det som gör att jag inte bedömer att målsättningen i Maastrichtbeslutet att nå fram till en gemensam försvarspolitik är oacceptabel. Förutsättningen för att vi skall kunna delta i en gemensam försvarspolitik är som sagt att den är en del av en alleuropeisk säkerhetsordning och inte kan bli en del i en europeisk situation präglad av motsättningar mellan block eller stormakter. Det är alltså viktigt att se det här perspektivet när vi diskuterar hur vi kan förhålla oss till olika tänkbara utvecklingar. Situationen präglas alltså av vissa svårigheter att bedöma framtidsutvecklingen. Jag noterar att Gudrun Schyman gör vissa bedömningar, andra gör andra. Det vi har att hålla oss till är de beslutsordningar som finns inom den europeiska unionen. Man kan då konstatera att Maastrichtbeslutet i sig inte tvingar oss in i något försvarsmässigt samarbete och inte heller tvingar oss in i utrikespolitiska positioner som vi inte själva har valt. Vi kan också konstatera att varje förändring av detta förhållande, exempelvis att man skulle vilja göra medlemskap i WEU obligatoriskt eller förvandla den europeiska unionen till en organisation som också inkluderar ett gemensamt försvar, kräver enhällighet bland medlemsstaterna och också ett godkännande av alla medlemsstaters parlament. Vi kan alltså inte tvingas in i en situation som vi inte själva finner acceptabel när det gäller den fortsatta utvecklingen inom den europeiska unionen. Det är också viktigt för bedömningen att Maastrichtbeslutet i sig är förenligt med vår vilja att bibehålla vår alliansfrihet. Detta har gjort att vi för vår del kan stödja den här utvecklingen. Vi kan också konstatera att den bedömning som vi har gjort i Sverige inte alls är unik. Sverige är inte det enda alliansfria land som söker medlemskap i den europeiska unionen. Detsamma gäller Finland, Österrike och Schweiz. I dessa länder har man gjort samma bedömning som vi, nämligen att det bör vara möjligt att förena medlemskap med en bibehållen alliansfrihet. Man kan också notera att det inte saknar betydelse för den framtida utvecklingen av den europeiska unionen om antalet alliansfria stater som är medlemmar ökar från en till fem. Det är klart att också det kommer att påverka den framtida utvecklingen. Med detta, herr talman, vill jag för min del yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.
Herr talman! Det är alldeles riktigt, Pär Granstedt, att vi gör olika bedömningar om den framtida utvecklingen. Det gläder mig att Centerpartiet så klart och tydligt uttalar att man inte kan tänka sig att gå med på ett förpliktigande militärt samarbete. Det är bra att det sägs så klart ut liksom att det för er är en förutsättning att den svenska neutralitetspolitiken består. Jag vet inte hur ni i Centerpartiet tolkar det lilla tillägget om alliansfrihet i vårt närområde och om det har någon betydelse i sammanhanget. Det kanske jag kunde få ett svar på. Sedan är det riktigt att en ändring av bestämmelserna kräver enhällighet. Men enligt min uppfattning kommer nog de flesta av besluten inom den europeiska unionen att vara fattade innan Sverige ens har blivit medlem. Det som en ny medlem förpliktigar sig att göra vid ett eventuellt medlemskap är just att arbeta för de långsiktiga politiska mål som har ställts upp av den europeiska unionen. Det har under senare tid framgått mycket klart att just neutralitetspolitiken är ett hinder. Det menar många uttolkare, framför allt inom EG länderna. Man anser att neutraliteten inte är möjlig att förena med ett medlemskap. Det alleuropeiska samarbete som Pär Granstedt talade om vill vi naturligtvis alla ha. Men problemet med samarbetet inom den europeiska unionen är just att detta inte är alleuropeiskt och att det dessutom förhåller sig på ett traditionellt blockpolitiskt sätt till resten av världen utanför Europa. Det gör att varje medlemslands handlingsförmåga och därmed också möjligheten till flexibilitet i den föränderliga värld som vi lever i minskar. Ett av problemen är just att man vid ett medlemskap förbinder sig att på politikens alla områden tala med en gemensam röst, en röst som ändå formas av majoriteten i den europeiska unionen. Det finns också långtgående planer på att förändra majoritetsröstningen, särskilt om det blir många nya medlemmar, så att alla inte behöver vara överens utan att det räcker med ett majoritetsbeslut -- detta för att förhindra vissa länder att blockera utvecklingen. Jag vet att Pär Granstedt känner till detta.

Herr talman! I och för sig kan man ge exempel på konflikter där Sverige deltagit militärt inom FN:s ram. Inte heller i det avseendet har den förutvarande politiken inneburit något absolut hinder. Jag tycker ändå att det är viktigt att konstatera att den formulering vi diskuterar slår fast alliansfriheten. Denna har inte geografiska begränsningar -- det ligger i sakens natur. Alliansfrihet innebär att man inte förbinder sig att gå i krig på grund av att något annat land har gått i krig, och vi förväntar oss inte att något annat land skall komma till vår militära hjälp. Man tar själv ansvar för sitt eget försvar och bara för sitt eget försvar. Detta är vad som gäller. Däremot kan vi inte förbinda oss att stå neutrala i varje konflikt var än i världen den inträffar. Vi kan inte ens uttala det syftet, eftersom vi aldrig tidigare har tillämpat en sådan politik. Det är detta som ligger i den formulering som utskottet har stannat för. Jag tycker också att det är viktigt att nu klargöra att ett medlemskap i den europeiska unionen naturligtvis inte medför någon utrikespolitisk munkavle. Det finns en klart uttalad ambition att man skall försöka uppträda enigt. Det innebär för vår del att vi ser som vårt viktigaste utrikespolitiska instrument att försöka påverka en gemensam europeisk uppfattning. Lyckas vi med det, får vi självfallet ett kolossalt mycket större genomslag än om vi står upp som det ensamma landet på barrikaderna. Men det är också så att på de områden som man inte lyckas enas inom den europeiska unionen, återstår bara de nationella uppfattningarna. Förutsättningen för att det skall bli en gemensam europeisk politik är att alla medlemsländer ställer upp på ställningstagandena inom unionen. Även om detta inte är ambitionen kommer det säkert att uppkomma frågor där man inom unionen inte lyckas nå fram till en gemensam uppfattning, och då får var och en stå för sin egen uppfattning också i framtiden. Jag tycker emellertid att det är en rimlig utgångspunkt att först och främst försöka få med oss hela Europa på en vettig politik. Det måste vara vår förstahandssträvan.